Herr talman! Jag är glad för att Olle Göransson tar upp den moderata reservationen om försvarsforskning och försvarsindustri. Det är ytterst väsentligt att vi har en försvarsindustri, däribland Karlskronavarvet. De ord från försvarsministern som Olle Göransson citerar och som utskottet instämmer i är givetvis väsentliga. Men vad är orden, vad är denna portalskrivning värd om det inte också ges pengar till den materiel som skall beställas på dessa anläggningar?

Men byggandet av Ubåt 90 har faktiskt flyttats fram. Tidigareläggandet av beställningen kunde inte göras på grund av brist på pengar, som förorsakas av den njugghet som socialdemokraterna, stödda av folkpartiet, uppvisar gentemot det militära försvaret. Vad gör man på Karlskronavarvet när beställningarna inte kommer? Vad gör man i den övriga försvarsindustrin när Indienordern på haubitsar hos Bofors är slutlevererad? Då finns det inte så mycket att syssla med i dessa verkstäder. Det svenska försvaret måste planera på lika lång sikt som andra länders försvar. Det krävs framförhållning. Men regeringen ger inga beställningsbemyndiganden som kan trygga framtiden för Bofors och Karlskronavarvet. Och hur är det med våra ammunitionsfabriker? Ledamöter och suppleanteriförsvarsutskottet vet. Det påtalas av överbefälhavaren i den öppna delen av den s.k. slutremissen. Hade tid funnits skulle jag ha läst högt ur den. Det är en skrämmande läsning som överbefälhavaren erbjuder inför offentligheten.

Herr talman! Det är nu ett år sedan vi fattade 1987 års försvarsbeslut. Vi har sett att det på den civila sidan har hänt många positiva saker. Fjolårets försvarsbeslut var epokgörande genom att utgå från att det skall vara samma planeringsförutsättningar för alla delar av totalförsvaret, så att vi inte har en sjukvård med några få veckors beredskap och på tekoområdet sätter upp tre år. Det är också positivt att vi sedan vi fick detta försvarsbeslut har fått den första genomarbetade programplanen från överstyrelsen för civil beredskap. Där säger man att de avvägningar som gjordes i försvarsbeslutet är riktiga. På den ekonomiska nivån Det är mycket positivt att vi har fått en myndighet såsom Överstyrelsen som successivt kan se var i samhället det dyker upp sårbarheter och hur man skall prioritera mellan olika verksamheter. Detta är positivt. Jag finner det mycket positivt att man också på den lokala nivån, dvs. i kommunerna, har börjat intressera sig mer för totalförsvaret, för det är ändå kommunerna som är närmast människorna när det gäller omsorg, försörjning och skydd. Vi kommer i dag att besluta om en i förhållande till regeringens förslag ökad satsning på hemskyddet. Det är den sista länken ner till den enskilda människan. Kommunernas roll är mycket viktig. Det var många som talade illa om försvarsbeslutet när det gäller skyddsrummen. Vi från folkpartiet däremot hade i många år krävt en omprioritering. Jag kan notera att det verk som har huvudansvaret på detta område, räddningsverket, säger att det är bra att man nu måste utforma principlösningar och att man måste göra studier av hur man på ett rationellt sätt skall använda pengarna för att nå bästa möjliga skydd. Man bör använda alla de metoder som finns, och där är skyddsrummen bara ett av medlen. ÖCB arbetar med en måloch riskanalys som delvis redan har redovisats i försvarsutskottet, och där finns kreativitet och nytänkande. Detta är positivt. Låt mig, herr talman, säga att jag ändå är orolig när det gäller en sektor inom det civila försvaret, och det är sjukvården. Det är dystert och beklagligt därför att sjukvården är det område som riksdagen 1982 och 1987 betecknade som totalförsvarets svagaste länk. I fjolårets försvarsbeslut gav man en miljard till sjukvården för en femårsperiod. Vi har nu nåtts av rapporter om att Landstingsförbundet inte tänker ställa upp på någonting av vad riksdagen beslutade. Försvarsutskottet har sagt att det i höst skall bli en offentlig utfrågning om sjukvården i krig, och det är riktigt att ge de berörda myndigheterna,organisationerna och socialdepartementet tid att handla före utfrågningen. Det kan likväl bli en bedrövlig seans, när de olika intressenterna kommer att hålla var och en på sitt. Det verkar vara omöjligt att få till stånd ett samarbete mellan Landstingsförbundet och de statliga myndigheterna. Detta är den sektor som är obehagligast, inte bara för den civila sidan utan för totalförsvaret över huvud taget. Har vi en sjukvård som klappar ihop efter mycket kort tid, spelar det ingen roll hur många brigader och annat vi har. Detta är det allvarligaste. Riksdagen har sagt det med all tydlighet riksdagen mäktar, men det händer ingenting om vi inte kan få ett samarbete med landstingen. Problemet ligger såvitt jag kan förstå framför allt hos Landstingsförbundet. Ute hos enskilda landsting går det bra att diskutera dessa saker. Herr talman! Över till det militära försvaret. Det mest positiva i dagens debatt hittills var några ord av Olle Aulin. Han erkände en sak: Det tar längre tid att förverkliga planerna än vad vi trodde för ett år sedan. Men borde vi inte ha förutsett att de militära planerna hade så mycket luft i sig, att de var så dåligt förberedda? Ja, när det gäller armén visste vi det. Där kom ju smällen bara någon månad efter det att ÖB sommaren 1986 hade lagt fram sin programplan, och det visade sig att man höll på att dra över budgeten kraftigt. Det visste vi och ökade i försvarsbeslutet på anslaget till arméns utbildning med ungefär en miljard. Det var mer än ÖB hade satt på detta ändamål i sin högsta ekonomiska nivå. Däremot kände vi inte till blottorna i marinen. Jag vill gärna ta det som ett exempel. Det som beviljades marinen med fjolårets försvarsbeslut plus det som riksdagen kommer att besluta om i nästa vecka innebär att marinen för femårsperioden får 2 miljarder kronor över den s.k. grundnivån. Går jag tillbaka till programplanen hade ÖB i sin högsta ekonomiska nivå, alltså den som låg över moderaternas nivå, 2 miljarder 50 miljoner kronor. I och för sig ligger ett års prisuppräkning emellan, men det är i huvudsak samma pengar. Man kan då notera att ÖB i sin högsta nivå hade ett förbluffande lågt ubåtsskydd, 135 milj.kr. över grundnivån. Nu är det alltså mångdubbelt mer. Om vi ser på skillnaderna i övrigt sade ÖB att han inom ramen skulle kunna inrymma sju Ubåt 90. Det blir nu kanske bara tre enligt de signaler vi fått. ÖB sade att han skulle kunna bygga tre extra kustkorvetter och att han skulle klara fem tunga kustrobotbatterier. Nu talar han om att det kanske bara blir två sådana batterier. Om man summerar de här objekten, kommer man till en skillnad på någonting mellan 3 och 4 miljarder kronor mellan vad ÖB 1976 sade skulle kunna inrymmas och det han nu tror sig konkret kunna klara. Från de 34 miljarderna skall då dras ungefär 900 miljoner till ubåtsskyddssatsning utöver vad ÖB ville ha, men det är ändå en väsentlig brist i underlaget. Jag tycker att det är mycket allvarligt att riksdagen presenteras beslutsunderlag från myndigheterna av så utomordentligt låg kvalitet. Olle Aulin säger alltså att det tar längre tid, och det tycker jag är positivt. Det är alldeles självklart att ger man mer pengar till försvaret, kan det åstadkommas mer, men bristerna i förhållande till vad man tänkt sig är detsamma. Inget parti kan säga sig ha förutsett detta genom att ge mer prisreserver. Alla partier hade 1,5 miljarder i prisreserv. Eftersom moderaterna totalt sett hade en större ram, borde de egentligen också ha haft en större prisreserv. Hade det varit bra om riksdagen hade gett en mycket stor prisreserv på många miljarder? Det är inte alls säkert att det hade varit bra, för en stor prisreserv kan få negativa effekter genom att varje intressent försöker se till att få så mycket som möjligt av prisreserven, dvs. att man medvetet försöker på något sätt inteckna den. Man skulle också resonera som så att det inte gör så mycket om vi är dåliga att hålla koll på vardagsdriften, eftersom det finns en prisreserv. En större prisreserv har förmodligen den konsekvensen att den försämrar kostnadsmedvetandet. I försvarskommittén diskuterade vi detta ingående, och 1,5 miljarder som prisreserv ansågs är en av myndigheterna vara en rimlig nivå för att ge säkerhet i planeringen. Jag har berömt Olle Aulin. Jag kan inte säga detsamma om den moderata partimotionen. Där sägs att det fattas ett antal miljarder i förhållande till planerna, och då borde man ha plockat bort en del saker. Jag kan se att man i den moderata partimotionen i stället har plockat in saker. Man vill bygga det tvåsitsiga JAS-flygplanet, trots att industrin har sagt att det inte kostar ungefär 800 miljoner utan en miljard mer. Säger man ja till skolflygplanet, måste det tillskjutas en miljard mer eller också måste något annat utgå. Det var egentligen bara på en punkt som moderaterna i fjol gick emot något projekt i majoritetens förslag, och det var när de sade nej till det nya stridsfartyget. Men i årets partimotion från moderaterna står det att det är viktigt att snarast ta fram ett provfartyg och att ett provfartyg bör beställas så snart ett tekniskt underlag föreligger. I och för sig kan jag säga att det är positivt i sak, men det kostar en kvarts miljard, pengar som ni satsat på annat förut. Såvitt jag kan se, har ni ökat ambitionerna med 1,2 å 1,3 miljarder i ett läge när ni har rätt i att det riksdagen i fjol trodde sig kunna åstadkomma under försvarsbeslutsperioden till en del blir senarelagt. Också mot den här är det viktigt att säga att när vi talar om armén är det problem som är gemensamma för oss. Jag skall ta det mycket enkelt matematiskt. Arméchefen säger att han på den ekonomiska nivå som han har att röra sig med skulle han få ut mesta möjliga försvarseffekt om han fick en organisation på 16 brigader, och då räknar han även Gotlandsbrigaden. 16 brigader är alltså den bästa lösningen på den ekonomiska nivån. Man gör inte en strukturomvandling som är jobbig att genomföra för att få någonting som är sämre. Man gör naturligtvis en strukturomvandling för att få någonting som är bättre. Arméchefen säger att om han fick gå ner till 16 brigader, kunde man öka det årliga materielanslaget från nuvarande 2 till 4 miljarder. Om vi då säger att vi ger honom de 2 miljarderna per år — på en femårsperiod alltså 10 miljarder — så räcker det inte för att behålla dagens organisation. För det behövs ju i så fall ny materiel inte bara till 16 brigader utan också till resten av organisationen. Arméchefen har sagt att man för att få trovärdighet hos armén måste kunna stå emot splittervapen. Därför behövs det en minimikvalitet. Vill man att han skall behålla dagens organisation, måste man rimligtvis säga att den organisationen också skall ha minimikvaliteten, och då räcker det inte att tillskjuta 2 miljarder utan då måste det tillskjutas ungefär 4 miljarder, vilket är lågt räknat. För perioden 1992-1997 skulle det behövas ungefär 20 miljarder kronor mer till armén för att kunna hålla dagens organisation med den minimikvalitet som arméchefen anser viktig. Man kan alltid diskutera behoven, men jag noterar att inget parti i riksdagen har föreslagit några 20 miljarder extra till brigaderna. Det parti som har föreslagit mest är moderaterna, som för perioden 1992-97 till det vi kallar för arméns förnyelse föreslår en miljard mer än i fjolårsbeslutet. Majoriteten sade 1,8 miljarder, och moderaterna har sagt 2,8. Det är klart att denna miljard kan ge värdefulla saker, men när behovet är 20 miljarder för att kunna slippa göra strukturomvandlingar, är en miljard inte mycket att komma med. Det fattas 95 26. Det här illustrerar att vi har problemet med armén gemensamt allihop. Det är ingen hemlighet att vi från folkpartiet tycker att det är mycket positivt om vi får en strukturomvandlingav armén. En del säger att det är något negativt och talar om nedrustning. Men om vi gör en strukturomvandling för att få ett bättre försvar, är det naturligtvis ingen försämring. Låt oss göra ett tankeexperiment, som visar att satsning på kvalitet inte är nedrustning. 1972 sade riksdagen att de infanteribrigader som inte kunde = Prot. 1987/88:131 moderniseras skulle utgå som brigader. Det gillade inte myndigheterna, och 1 juni 1988 därför har de struntat i det riksdagsbeslutet. Det är en gammal myndighets: SZ uppfattning i Sverige att man följer bara de riksdagsbeslut man tycker om. Planering ockanslag Men hade man — det är tankeexperimentet — följt riksdagsbeslutet, hade vi för totalförsvaret haft åtta brigader färre än i dag. Men poängen är att man hade haft pengar till annat. Om de pengarna hade satsats på utbildning och materielanskaffning, hade vi inte behövt uppleva dagens situation, när arméchefen konstaterar att han har 29 brigader men att det är så dåligt i mobiliseringsförråden och så stora materiella brister att armén egentligen inte är trovärdig gentemot framtidens hotbild. Det bedrövliga är att den inte är trovärdig ens mot dagens hotbild. Därför är det positivt med en strukturomvandling. Det är bland det bästa som har hänt i svenskt försvar att man nu från myndighetssidan erkänner att en strukturomvandling behöver göras. Sedan vet alla människor att det pågår ett väldigt attackerande av det här förslaget. Rader av generaler och överstar försöker på allt sätt sätta sig emot varje förändring, så som många gjorde redan på 20-talet. Men en strukturomvandling är nödvändig för att den svenska armén över huvud taget skall kunna fungera. Då har vi sagt att strukturomvandlingen sker på dagens ekonomiska nivå. Hur får vi ett försvar med största möjliga effekt på dagens nivå? Det tycker vi från folkpartiet är viktigt att få reda på. Och vad händer om vi tillskjuter mera pengar? Jag tycker att också det skall belysas. Det betyder inte a priori att det blir fler brigader. Eventuellt fler brigader skall naturligtvis vägas mot luftvärnsrobotar, mot beväpningen av JAS, mot antalet JAS-divisioner, mot fler ubåtar och fler stridsvagnar, och varje grej och varje organisation skall då bedömas efter sina meriter. Men om det är underförstått att det alltid skall vara fler brigader, så blir det lätt brigader av sämre kvalitet. Sammantaget, herr talman, tycker jag att det som vi har fått fram på den civila sidan är positivt. Kan det ske en strukturomvandling av armén, så är det bra. Den borde ha skett mycket mycket tidigare. Det vore bedrövligt om de som nu försöker stoppa den skulle ha framgång.

Herr talman! Hans Lindblad vände sig först till Olle Aulin och berömde honom för vad han hade sagt om att det tar längre tid att genomföra viss förnyelse eller återupprättande av försvarskraften på visst område. Ja, det vore bra om partierna överlag gjorde konstateranden som stämmer med verkligheten.

Det är det säkerhetspolitiska mål som riksdagen uttalar varje år. Ingen del av vårt land skall utelämnas. Men hur blir det om vi kraftigt skall reducera antalet brigader, som varit 29 till antalet? Detta är, herr talman, en replik till 35 Prot. 1987/88:131 Hans Lindblad som vände sig till mig i detta avseende. Med nuvarande anslagsramar kanske pengarna inte räcker till mer än 14 brigader, visserligen bättre utrustade än vad flertalet brigader är i dag. Konsekvenserna kan bli att Skåne skall försvaras i Småland, att Stockholmsområdet skall försvaras inne i Tiveden och att västkusten lämnas så öppen som den är i dag, vilket är en konsekvens av de försvarsbeslut som vi fattade 1982 och 1987. Herr talman! Det finns oerhört mycket att diskutera kring detta omfattande betänkande — det handlar om anslag på nära 30 miljarder kronor i dagens penningvärde. Försvarsministern är inte här och deltar i debatten. Det är anmärkningsvärt, men vi klarar säkert debatten själva. Herr talman! Jag vill vid detta tillfälle också klargöra att det tack som Olle Aulin riktade till Olle Göransson också omfattas av mig och vår partigrupp i försvarsutskottet. Det är angeläget att denna vår personliga uppskattning av Olle Göransson kommer till protokollet.
Herr talman! Att jag tyckte att det var bra att Olle Aulin sade att det man vill kommer att ta litet längre tid, berodde på att det var första gången som jag hörde det från moderat håll. Från myndigheterna, från regeringen, från folkpartiet och från många andra håll har man sagt det, men från moderaterna har man inte sagt det. Moderaternas ledamot i försvarskommittén, numera partiordförande, kan ju hålla långa tal om försvaret och helt missa detta. Det verkar som om han inte har förstått det. Det var därför positivt att Olle Aulin sade detta. Det finns ingenting med av detta i den moderata partimotionen. I stället har man där plockat in fler objekt. Jag vill sedan ta upp frågan om arméstrukturen. Om man, Göthe Knutson, i nuvarande läge skulle kunna åstadkomma mest med dagens organisation med 29 brigader, så behåll dem för all del då. Kan man i stället göra mer med en mindre organisation bör man välja den. Beträffande överbefälhavarens operativa principer vill jag säga följande. Om ÖB har något slags målsättning, som innebär att han behöver ett försvar som kostar mycket mer pengar, så måste han självfallet ändra principerna. Han måste ha sådana operativa principer att han kan använda sig av den försvarsmakt som han har. Och jag är alltså övertygad om att man får ut mer effekt än i dag, om man har en armé som fungerar och som fungerar direkt efter en mobilisering. De som talar om att Sverige inte skulle försvaras i Skåne är de som tror på en mycket stor armé med låg kvalitet. Men för dem som vill ha ett försvar och en armé med hög kvalitet är tanken däremot att man skall slå mot en angripares svagaste punkter, dvs. vid överskeppningsläget och just när angriparen har blivit landsatt. Herr talman! Det finns en tidning här i Stockholm som heter Svenska Dagbladet och som driver agitation. Denna tidning hade för en tid sedan en ledare, där det sades att det fattas 20 20 för försvaret. I absoluta tal nämns en urholkning på 5 miljarder av 130 miljarder för innevarande femårsperiod. Med Svenska Dagbladets sätt att räkna blir det 20 20. Jag blev mycket förvånad över detta, men jag började förstå men när jag hörde om bilden av den moderat som inte stämde med mallarna och som inte borde få visas. Chefredaktören sade nämligen att man inte kan visa en sådan bild med tanke på kärngrupperna av Svenska Dagbladets läsare. Jag har en känsla av att med den agitation som tidningen driver när den talar om en 20-procentig nedskärning av försvaret så är det förmodligen fråga om friande till samma kärngrupper. Problemet är att en del människor som är opinionsbildare tror på det här. Jag är glad att det inte finns något politiskt parti som står bakom detta, men det färgar åtskilligt av den agitation som förekommer utanför riksdagen. Jag tycker att den debatt som vi har fört här har varit mycket lugn och sansad jämfört med den som förs i en del tidningar. Men många av de problem som finns inom försvarsmakten handlar ju om vanliga problem som förekommer inom offentlig sektor, nämligen att kunna planera verksamheten och hålla driftskostnaderna under kontroll.

Herr talman! Jag delar helt Hans Lindblads uppfattning att det blir mer med en armé som fungerar. Att kunna upprätthålla ett försvar med tillräcklig styrka handlar om pengar. Jag nämnde alldeles nyss de beräkningar som försvarsstabens planeringschef redovisat, nämligen att det kostar 50-75 miljarder kronor mer under en 15-årsperiod att återskapa det försvar som skall kunna åstadkomma måluppfyllnad. Nu är det, Hans Lindblad, fråga om hur arméstrukturen skall se ut med nuvarande ekonomiska ramar. Arméchefen har ett förslag och överbefälhavaren har ett annat. Men med mera resurser kan man åstadkomma också den yttäckning som jag tror att Hans Lindblad med sitt strategiska kunnande inser att vi behöver. Det går inte att trygga nationens fortbestånd eller oberoende med enbart ett skalförsvar, i synnerhet inte om det inskränker sig till några brigader här och några där. Vi måste räkna med angrepp i den norra delen, över gränsen till vårt land, och i det östra området, framför allt kring Stockholm, samt i Sydsverige. Och det är inte alldeles otroligt att en angripare kommer västerifrån, till Göteborgsområdet, genom en kniptångsmanöver. Detta kräver försvarsresurser över ytan. Med främst ett skalförsvar, som arméchefens konsekvensutredning innebär, kan vi inte, när en fiende väl har fått fotfäste, åstadkomma det uppehållande försvar som gör att vi kan räkna med att gå helskinnade ur konflikten. Herr talman! När det gäller Hans Lindblads anmärkning att vi talar om behovet av ett stridsfartyg vill jag göra ett enda konstaterande. Jag tog inte motionen med mig upp i talarstolen, men Hans Lindblad kan själv läsa den. Där står att vi vill ha en tidigareläggning av Ubåt 90 eller en snar beställning av det här stridsfartyget. Jag hoppas att det därmed skall vara klarlagt att vi inte gör oss skyldiga till tvetalan.

Herr talman! Det som Göthe Knutson säger stämmer väl med vad som sägs av överstarna och de andra officerarna, liksom i den gröna skriften som getts ut. Men problemet är att Göthe Knutson representerar moderata samlingspartiet som för perioden 1992-1997 vill ge armén 1 miljard mer till brigader. Man har dessutom sagt att miljarden främst borde satsas på stridsvagnar. Resten av de extra 16,5 miljarderna vill moderaterna satsa på det som väl är skalförsvar, dvs. marinen och flygvapnet och inom armén avancerade luftvärnssystem och attackhelikoptrar. Jag tycker att moderata samlingspartiet som parti gör ganska rimliga avvägningar inom sin ekonomiska nivå — men då krävs en numerärt bantad armé. Problemet är att det förekommer en omfattande militär lobbyverksamhet i motsatt riktning. Ett av skälen mot de förslagen om en stor men klent rustad armé är att vår sjukvårdsapparat inte klarar de förluster som skulle uppstå. Vi kan i och för sig diskutera detta, men vi har ett gemensamt problem. Vi vet att moderaterna vill satsa ytterligare en miljard till brigaderna, men det behövs faktiskt 19 miljarder ytterligare per femårsperiod för att behålla dagens organisation med rimlig kvalitet på både utbildning och materiel. Jag tycker det är positivt att det nu kommer fram förslag till att genomföra en strukturomvandling. Den struktur som vi har i dag är helt i obalans med varje rimlig målsättning och med varje rimlig användning av pengarna. Från försvarsmaktens sida har det äntligen konstaterats att det finns många fler brigader än som kan rymmas inom de ramar som gällt för försvaret i decennier. Till en del kan man skylla på att den tekniska utvecklingen har varit snabb och att man tidigare inte greppat det här med splittervapen etc. Men dagens struktur är absolut inte tillämpbar i en framtid. Och skall man i framtiden tillskjuta ännu mer pengar än vad som beslutats — 7,5 miljarder i förstärkning de närmaste fem åren — finns det en rad objekt som har hög prioritet. Att behålla fler brigader är bara ett av alternativen när det gäller att använda mer pengar. Varje objekt får i så fall naturligtvis vägas så att säga på sina meriter.

Herr talman! Mitt inlägg kommer att begränsa sig till att omfatta det civila försvaret och sårbarheten i vårt centraliserade samhälle. Samhällets strukturförändringar med koncentration av befolkning och verksamhet till vissa områden och avfolkning av andra ökar i många avseenden sårbarheten. Det är till stor fördel om människor kan bo och ha sin utkomst i olika delar av vårt land. Då kommer vår motståndskraft att öka, och vi blir mindre sårbara. Närmare hälften av Sveriges befolkning bor i de tre storstadsområdena. En lång rad livsviktiga funktioner för hela landet finns samlade där. Samtidigt är en stor del av de samlade resurserna för distribution, lagring och beredning av livsmedel koncentrerade till områdena. Livsmedelsförsörjning och kommunikationssystem är därför mycket känsliga för störningar. Samhällets sårbarhet ökar ständigt både tekniskt och organisatoriskt. Det växer fram en hotbild som bl.a. rymmer ökade möjligheter för en angripare att iscensätta angrepp och ett ökat intresse att störa sådana samhällsfunktio ner som är av betydelse för säkerheten. Det svenska försvaret, som bygger på Prot. 1987/88:131 allmän värnplikt, ställs inför skärpta krav. Sårbarhetsproblemen i samhället — 1 juni 1988 har det gemensamt med miljöfrågorna att det är mycket lättare att bemästra dem om man tar hänsyn till dem från början. I dag bygger vi in sårbarheten i samhället i stället för att skapa flexibla och hållbara system. En motståndskraft i vårt samhällssystem mot yttre påfrestningar är en förutsättning för att vi skall klara allvarligare krissituationer. En någorlunda god tilltro till vår förmåga att stå emot är förmodligen en av de viktigaste förutsättningarna för en tilltro till den svenska förmågan att försvara sig mot krigshandlingar och andra påfrestningar. Det finns i dag en betydande oro för samhällets sårbarhet och inte minst för storstadsområdenas sårbarhet. Även andra områden drabbas. Försörjningen av övre Norrland utgör ett speciellt problem. Redan i fredstid behövs kontinuerlig daglig tillförsel motsvarande 50 långtradare per dygn. Allmänt sett är avsaknaden av produktionsresurser inom vissa glesbygder en nackdel ur försvarssynpunkt och kan leda till livsmedelsbrist. I jordbrukspolitiska beslutet 1985 betonades vikten av en geografiskt väl differentierad jordbruksproduktion för att man skall kunna trygga försörjningsberedskapen. Vi kan nu se hur den socialdemokratiska jordbrukspolitiken styrt åt motsatt håll. Herr talman! Från centerpartiets sida anser vi att sårbarhetsfrågorna är av mycket allvarlig karaktär. När det gäller storstadsområdena bör ÖCB få uppdraget att genomföra en omfattande specialstudie i detta ämne. I Sverige finns drygt 60 000 skyddsrum med plats för 6,3 miljoner människor. I 1987 års försvarsbeslut konstaterade socialdemokraterna och folkpartiet att bristen på bra skydd i högriskområdena är så stor, att den med nuvarande produktion inte kommer att kunna täckas inom överskådlig framtid. Samma majoritet halverade nära nog de ekonomiska ramarna för skyddsrumsbyggande. De allvarligaste bristerna i dag finns i de större städerna. Det skulle behövas ca 325 milj.kr./år för att bygga skyddsrum i takt med behovet i de utsatta orterna. Att täcka bristen på skydd i de större städernas centrala delar samt i tätorter i vissa utsatta landsdelar kommer att bli dyrbart. I regel måste skyddsrummen byggas in i redan befintliga byggnader. Detta är två tre gånger så dyrt som vid nyproduktion. Som ett resultat av 1987 års försvarsbeslut upphör skyddsrumsproduktionen helt under de närmaste åren i flera kommuner. Sammantaget konstaterar statens räddningsverk i sin programplan för 1987-1992 att stora inskränkningar kommer att göras. Nya byggnader kommer att uppföras utan skyddsrum, trots att behov finns. Bristtäckning kommer att ske i begränsad omfattning och enbart i särskilt utsatta regioner. Behovet av upprustning är stort men måste till stor del skjutas på framtiden. Många äldre skyddsrum saknar godtagbara skydd mot kemiska vapen. Besiktningsoch underhållsverksamheten kan inte bedrivas i önskvärd takt. ”Detta kan undergräva tilltron till skyddsrumssystemet”, skriver statens räddningsverk i programplanen. Olle Göransson sade tidigare att det är rätt att ligga lågt med skyddsrumsbyggandet. Han delar således inte statens räddningsverks oro. Räddningsverket och ÖCB gör för närvarande en översyn av skyddsrums 39 Prot. 1987/88:131 byggandet, behov och principer. Centerpartiet motsätter sig inte detta. Redan i dag vet vi att det finns högriskområden, där nyproduktionen är klart otillräcklig. Enligt vår mening innebär de minskade resurserna för skyddsrumsbyggande en risk för att skyddsrum inte kan byggas i takt med nyproduktion inom riskområdena. Medlen till skyddsrumsbyggandet bör därför enligt vår mening ökas med 50 milj.kr. under kommande budgetår. Herr talman! Nedskärningar av medel till civilförsvaret som förra årets försvarsbeslut innebar medför att resurserna till hemskydd, för materialinköp m.m. blir begränsade. Från centerpartiets sida anser vi därför att ytterligare 20 milj.kr. bör avsättas för detta ändamål. Jag yrkar bifall till samtliga centerreservationer.

Herr talman! Jag skall, främst med inriktning på beslutsunderlaget inför försvarsbesluten, knyta an till den debatt som förevarit under förmiddagen. Jag gör det framför allt därför att jag tycker att det är gäller en så oerhört viktig fråga för försvaret. Det tycks ha blivit något slags ny regel att myndigheterna vid varje femårigt försvarsbeslut, innan beslutet fattas, anser att man inom de av politikerna anvisade ramarna får rum med mer materiel och annat än vad som visar sig vara möjligt efter det att beslutet har fattats. Detta skedde i samband med 1977 års försvarsbeslut. Det skedde också vid 1982 års försvarsbeslut. Och så var fallet med det försvarsbeslut som fattades för på dagen exakt ett år sedan. I dag står vi inför en situation där ett s.k. mellanförsvarsbeslut förutsätts fattas redan nästa år i syfte att åstadkomma ett effektivt utnyttjande av försvarets resurser. Denna situation är naturligtvis mycket otillfredsställande. Det första skälet till att situationen måste betecknas som otillfredsställande är att politikerna trots ingående utredningar inte fått tillräckligt fast och korrekt underlag för sina beslut. Ur demokratisk synpunkt lämnar situationen mycket övrigt att önska, eftersom ju beslutsunderlaget för statsmakterna i detta fall inte är tillräckligt hållfast. Det andra skälet är att det rimligen blir svårt för det militära försvaret, som nu är så dominerande inom totalförsvaret, att utnyttja sina stora resurser på ett rationellt sätt. I stället tvingas militärledningen att göra betydande omplaneringar i fråga om redan beslutad verksamhet. Det tredje skälet till att situationen är otillfredsställande är det enkla faktum att vi faktiskt har att göra med en respektingivande summa pengar, omkring 30 miljarder för ett budgetår i löpande priser.

Det är alltså nödvändigt att förbättra säkerheten i planeringen. För detta har överbefälhavaren, försvarsledningen och regeringen ett stort ansvar. Enligt vad jag har förstått pågår också ett omfattande arbete i detta syfte, både inom försvarsstaben och inom försvarsdepartementet. Med den erfarenhet som jag har av tidigare försvarsbeslut i det här hänseendet vill jag dock säga att vi trots dessa åtgärder inte har några som helst garantier för en följsamhet mellan planering och verkställighet inför framtiden. För oss politiker är det dock — av skäl som jag har nämnt tidigare — av största vikt att alla åtgärder vidtas för att få fram ett hållfast underlag för kommande försvarsbeslut. Det är ju vi som får ta det yttersta ansvaret för beslutet. Vi kan inte utan vidare i efterhand pytsa in nya pengar, bl.a. på grund av att vi har ett ansvar för landets ekonomi. Utskottet anser för sin del att huvudprogrammen kan inriktas på det sätt som försvarsministern har angett i propositionen. Bl. a. anmäls där att vissa åtgärder i enlighet med vad som berördes i förra årets budgetproposition redan är vidtagna för att åstadkomma större fasthet. Jag vill också säga att det inte förhåller sig så som moderaterna skriver i sin reservation nr 4, att de ekonomiska problemen visat sig bero på en för liten reell ekonomisk ökning. Sanningen är att moderaterna i sin reservation i försvarskommittén utgick från samma underlag som alla andra. Skillnaden bestod i att man ville göra större inköp av materiel. Det skulle innebära en ännu större skillnad jämfört med majoritetens förslag och det som sedan blev riksdagens beslut. Göthe Knutson och, tror jag, också Olle Aulin beklagade tidigare från talarstolen att försvarsutgifternas andel av bruttonationalprodukten har minskat. Ja, det kan man i och för sig beklaga. Men jag tycker det är riktigare att utgå ifrån hur utvecklingen har varit i fast penningvärde. Det är riktigt att försvarsutgifternas andel av bruttonationalprodukten var 3,6 20 åren 1981 87, som den senast tillgängliga statistiken gäller, var nere i 3,0 Jo. Men det avgörande är att vi i fast penningvärde räknat från 1982 82 och att vi 1986/87 var uppe i 21,5 miljarder. Det har alltså skett en ökning. Jag tror att det var Olle Aulin som sade att andelen för materielanskaffning inom försvaret ständigt har minskat. Jag vill med instämmande i vad Göthe Knutson sade — att det är bra om vi över lag gör konstateranden som stämmer med verkligheten — komma med en anmärkning på den här punkten. Jag jämför då återigen med 1981 88, var andelen uppe i 40,0 96. Trenden har alltså gått åt andra hållet. Därmed skall jag gå över till det jag tror Olle Göransson aviserade att jag skulle kommentera, nämligen repetitionsutbildningen. Den tog både Gunhild Bolander och Göthe Knutson upp i sina anföranden. I den här frågan föreligger såväl en centermotion som en moderat reservation. Det är framför allt två saker som jag vill säga om detta. För det första: Den neddragning av repetitionsutbildningen som faktiskt föreslås skall sättas i samband med utredningen om arméns framtida utformning. Överbefälhavaren kommer under året att redovisa hur han ser på den långsiktiga inriktningen av repetitionsutbildningen. Det finns faktiskt en hel del som talar för att en ändrad krigsorganisation leder till andra krav på repetitionsutbildning. Att då genomföra utbildning till befattningar som kanske ganska snart utgår vill jag inte påstå är höjden av ekonomisk klokskap. Däremot vill jag säga att nedskärningen av repetitionsutbildningen självfallet inte berör prioriterade förband inom krigsorganisationen. Den andra kommentar jag har är följande: Om vi ser bakåt i tiden kan vi få en ganska hygglig bild av omfattningen av repetitionsutbildningen. Vi har haft bra och omfattande repetitionsutbildning. Jag kan egentligen bara hitta ett enda undantag från den regeln, fortfarande utgående från samma perfekta försvarsstatistik som föreligger officiellt. Det gäller budgetåret 1978/79, det år då en moderat försvarsminister hade ansvaret. Då gällde repetitionsutbildningen 49 200 man — en mycket låg siffra. Förra året repetitionsutbildades 103 780 värnpliktiga. Hittills under 80-talet har 700 000 värnpliktiga repetitionsutbildats, vilket ger ett snitt på 87 500 om året. Dubbelt så många värnpliktiga årligen har repetitionsutbildats under 80-talet som moderaterna år 1978/79 ansåg vara tillräckligt. Man kan fortsätta de matematiska övningarna och se efter hur många extra reputbildningssoldater som moderaterna resp. centerpartiet får fram genom sina olika summor. Moderaterna får rum med i storleksordningen 16 000 17 000 fler repgubbar, och centern kan ha ungefär 7 500 fler än vad som föreslås i propositionen. Mot den bakgrunden tycker jag att varken Gunhild Bolander eller Göthe Knutson behöver hetsa upp sig särskilt mycket över regeringens förslag. Det gäller särskilt Gunhild Bolander, eftersom centern från början låg på en ännu lägre nivå än vad som slutligen blev resultatet i reservationen, då man lade in ytterligare 40 miljoner. Herr talman! I en fråga som förhållandevis är mindre, men som ändå bör kommenteras, har moderaterna reserverat sig. Det gäller frågan om Försvarshögskolans lydnadsställning. I propositionen föreslås att skolan skall lyda direkt under regeringen i stället för, som för närvarande, lyda under överbefälhavaren. Försvarshögskolan har till uppgift att bedriva utbildning av personal vid civila och militära myndigheter. Huvuddelen av dess elever är verksamma utanför det militära försvaret men inom totalförsvaret. Jag tycker att det som föreslås av regeringen är naturligt och att det därför inte heller finns någon anledning för riksdagen att bifalla den moderata reservationen. Det erkännande jag möjligen kan ge denna reservation är att den på ett i och för sig klassiskt konservativt sätt vill att allt skall förbli vid det gamla. Slutligen vill jag säga något om försvarsmaktsutredningen, som ju har berörts av flera talare. Det är nödvändigt att få fram ett stabilt underlag för ett ställningstagande beträffande utbildningen, främst inom armén. I debatten inför beslutet har vi hört diskussioner om införande av kort-korta utbildningstider på kanske tio veckor. Man menar att det på så sätt skall kunna frigöras resurser för materiel, t.ex. dyra stridsvagnar, som naturligtvis tar mycket stora ekonomiska resurser i anspråk. Personligen ställer jag mig mycket tvivlande till dessa propåer. En sådan kort utbildningstid gör att man knappast längre kan tala om att Sverige har ett folkförsvar baserat på allmän värnplikt. I detta läge skulle man tappa en mycket stor del av försvarets folkliga förankring. Det verkar för övrigt som om Gunhild Bolander och jag är ganska överens om detta synsätt. Jag frågar Prot. 1987/88:131 mig också om försvaret har råd att förlora denna förankring. Dessutom = 1juni 1988 förefaller ju t.ex. tunga stridsvagnar att bli alltmer tveksamma ur stridsekonomisk synpunkt. I detta sammanhang råder i vart fall en mycket stor osäkerhet om utvecklingstendenserna. Behovet av och användbarheten för dessa stridsvagnar förefaller att bli allt mindre snarare än allt större. En tidigare socialdemokratisk ledamot av försvarsutskottet sade en gång att vi skall lägga tyngdpunkten inom det militära försvaret på att beväpna männen, inte på att bemanna vapnen. Jag tror att denna sanning också gäller i dessa avvägningsfrågor. En ytterligare fråga som berörs av försvarsmaktsutredningen handlar om de gemensamma myndigheterna. Här föreligger material från en tidigare utredning som parlamentariker har deltagit i och ansvarat för och som i långa stycken nästan omgående kan sättas i sjön. På den punkten kan jag bara heja på försvarsmaktsutredningen i dess uppgift att skära i kostnaderna för de centrala myndigheterna, så att vi på detta sätt kan få medel över för användning i krigsorganisationen.

Herr talman! Åke Gustavsson laborerade med en hel del siffror. Jag är tvungen att fortsätta med en sådan exercis, eftersom det inte är hela sanningen som Åke Gustavsson har givit kammaren. Av den försvarsstatistik från år 1986 som jag har tillgänglig och som redovisar fördelningen i procent kan man konstatera att materielanskaffningen under budgetåret 1972/73 låg på en nivå av 28,8 20 av totalvolymen för huvudproduktionsområde 1, som det heter. Andelen ledningsoch förbandsverksamhet uppgick till 56,8 926, anskaffning av anläggningar till 5,3 70 samt forskning och utveckling till 9,1 26. Dessa siffror har sedan varierat högst väsentligt. För året 1986/87 är det i alla fall redovisat att andelen för materielanskaffning uppgår till 25,7 26, vilket är en klar minskning. Herr talman! Jag vill rekommendera Åke Gustavsson och andra intresserade att ta del av överbefälhavarens slutremiss, som jag här har nämnt och citerat. ÖB konstaterar att den situation som också jag har beskrivit faktiskt råder, nämligen att kostnaderna för forskning och materielutveckling har ökat med nästan 90 96 sedan år 1970. Som Hans Lindblad vid något tillfälle har uttryckt saken, utvecklas och fördyras ju armématerielen, liksom annan materiel. Jag tror att vi allihop skulle kunna citera varandra, eftersom vi alla är helt på det klara med att den försvarsmateriel som används och som successivt måste anskaffas blir alltmer sofistikerad och därmed också allt dyrare. I den lilla gröna skrift som Hans Lindblad gjorde reklam för, vilket också jag skall göra, finns bl.a. i det inledande avsnittet en beskrivning, som är gjord av översten av 1:a graden Bengt Sjöberg, av hur den tekniska fördyringen slår i den budget som försvaret har att tillgå. Skriften heter Vägvalsfrågor för armén och är utgiven av Kungliga krigsvetenskapsakademien. Den kom ut helt nyligen och finns säkert att skaffa för alla intresserade. Om Åke Gustavsson nu har vänligheten att ännu en gång gå upp i 43 talarstolen skall jag fortsätta i nästa replikomgång.
Herr talman! Åke Gustavsson känner väl ett behov av att rent politiskt nedvärdera vårt förslag om en satsning på repetitionsutbildningen. Detta måste vara grundorsaken. Annars skulle han ju inte dela försvarsministerns uppfattning i budgetpropositionen, där det ändå ganska mycket talas om värdet av bättre repetitionsutbildning. Det faktum att regeringen har gett ÖB bemyndigande att ta i anspråk 20 milj.kr. för repetitionsutbildning inom armén bekräftar ju ändå värdet av att det behöver tillskjutas medel. Det faktum att det fattas pengar till repetitionsutbildning kan aldrig resoneras bort. Jag hävdar fortfarande att vi i centern har en riktig inställning när det gäller var satsningarna bör göras.

Herr talman! Jag är oftast en vänlig själ och skall därför tillmötesgå Göthe Knutsons önskemål och gå upp i en replik. Poängen med att jag redovisade kostnaden för materielanslagen och dess andel av utgifterna, Göthe Knutson, var att jag ville påvisa att det på detta område inte är någon trend att anslagen drastiskt har minskat, vilket man tidigare här i debatten kunde få intrycket av. Göthe Knutson har rätt i att kostnaderna för materielutveckling och forskning har ökat kraftigt. Men frågan är om detta är något som är i huvudsak negativt eller något som i huvudsak är positivt. Jag tror att detta är någonting som är övervägande positivt, eftersom vi kan få bättre materiel genom att satsa ytterligare medel på forskning och utveckling. Sedan till Gunhild Bolander: Nej, jag nedvärderar inte alls frågan om repetitionsutbildningen; den är mycket viktig. Vad jag vill peka på är att en borgerlig regering utan några som helst problem, såvitt jag förstår, kunde göra en vid den tidpunkten mycket drastisk neddragning av utbildningen. Alla de tre borgerliga partierna var överens om detta i en situation där vi tidigare hade haft ett lägre antal repetitionsutbildade genom åren. Under senare år har antalet repetitionsutbildade per år ökat. Snittnivån för 1980-talet ligger i dag på 87 500, vilket är ett högre antal repetitionsutbildade än vi såvitt jag säger till har haft vid någon tidpunkt.Det senast redovisade året uppgick antalet till över 103 000. Mot bakgrund av att situationen, i förhållande till det förslag som den borgerliga regeringen med Eric Krönmark som försvarsminister lade fram vid sitt tillträde, i dag är bättre tycker jag inte att detta är ett så drastiskt förslag som det kanske kan upplevas. Det är i varje fall mindre drastiskt än motsvarande förslag som den dåvarande borgerliga regeringen lade fram för riksdagen. Slutligen kan man säga att också detta är en illustration till det skraltiga beslutsunderlag som riksdagen hade när det gällde att ta ställning inför den kommande försvarsbeslutsperioden. Jag har för mig att denna neddragning aktualiserades så sent som den 1 oktober förra året. Det om något visar ju hur man snabbt tvingades att sätta klackarna i marken. Det visar inte på den fasthet och kontinuitet i planeringen som från alla synpunkter är önskvärd och nödvändig för framtiden.

Herr talman! Först ett tack till Åke Gustavsson för hans genmäle. Jag gjorde mig skyldig till en liten lapsus — jag tog inte med de väsentliga siffrorna i fråga om materielanskaffningen. Under åren 1978-1979 till 1982-1983, då det onekligen fanns borgerliga regeringar och borgerlig riksdagsmajoritet, låg materielanskaffningsanslagen procentuellt högre. 1978 82 — för att göra det hoppet — på 30,2 Io. Det är en avsevärt högre nivå än den som nu redovisas, 25,7 I. Sedan skall jag fortsätta att läsa ur överbefälhavarens slutremiss. Jag citerade nyss beträffande kostnadsökningen för forskning och materielutveckling. Överbefälhavaren skriver därefter: ”Den främsta orsaken till att försvarsmaktens ekonomi urholkats är emellertid de successivt under 1970 och 80-talen utökade personalkostnaderna. Resurser har måst tas från de flesta områden för att täcka dessa.” Detta är kända fakta för försvarsutskottet och — det utgår jag ifrån — också för regeringen. Fakta som man måste ta hänsyn till. Det är ju inte särskilt positivt att göra nedskärningar på exempelvis dagpenningen och andra sociala delar av den militära budget. Vi moderater har föreslagit i fjolårets försvarsbeslut liksom nu en årlig real uppräkning av försvarsanslaget med 2 20. Det ger under en tioårs period nära 11 miljarder kronor mer än den prolongering som majoritetsbeslutet innebär. Dessa pengar ger möjlighet att förbättra materielanskaffningen och åstadkomma ett hyggligare försvar. Men det kommer sannolikt att krävas mer än vad vi för närvarande föreslår, om vi skall klara hela den problematik som är redovisad av bl.a. ÖB. Får jag också, herr talman, nämna när det gäller utbildningsvolymen för repetitionsutbildning att det sorgliga i nuläget är inställandet av repetitionsövningar. Ungefär 50 96 inställs. Det har satts i system. Så var det inte ens under de där nödåren då vi hade en svår ekonomisk kris att bemästra samtidigt som försvaret skulle ha sitt.

Herr talman! Tyvärr, Göthe Knutson, är det inte helt korrekt att inställandet av repetitionsutbildningar har satts i system på ett sätt som inte ens hade sin motsvarighet då krisen i landets ekonomi var som värst. Det var ju, vilket redan sagts, under de borgerliga åren som krisen var som värst, och då var nedskärningarna ännu större. Det antal jag talar om är obestridligt: 49 200 för 1978/79. Att det sedan har skett en successiv ökning kan vi nog trots allt vara överens om. Jag konstaterar vidare att Göthe Knutson inte har någon kommentar till försvarskostnaderna i vad avser fasta kostnader, som jag berörde i mitt huvudanförande. Det senaste året med en borgerlig regering, 1981 87. Jag vill påstå att anslaget, efter de tillkommande anslag som försvaret har fått utöver detta senast redovisade, i fasta priser ligger ännu högre, bl.a. beroende på att inflationstakten ju varit lägre under de senaste åren än vad den var tidigare. Man har alltså fått anslagsökningar. Slutligen sade Göthe Knutson med hänvisning till ÖB att försvaret har fått utökade personalkostnader och att detta är en viktig faktor. Det är ju en självklarhet. Om det konstaterandet inte skall bli fullständigt meningslöst, får man vält.ex. säga att man tycker att det är fel att försvaret har fått ökade personalkostnader. Jag tillhör inte dem som anser att det är fel, utan jag anser att det har varit nödvändigt med höjda löner och ersättningar för att kunna rekrytera bra personal till försvaret och för att den personal som finns inom försvaret skall kunna arbeta på någorlunda rimliga villkor. Det som har hänt inom försvaret när det gäller personalkostnader har hänt över hela samhället. Det är inte unikt för någon samhällssektor. Sammanfattningsvis: Faktum kvarstår att anslaget till repetitionsutbildning var lägre under de borgerliga regeringsåren. Man hade lägre anslag, räknat i fasta priser, till totalförsvaret. Dessutom är det inte på det sättet att materielkostnadsandelen ständigt har minskat, vilket den tidigare debatten kunde ge intryck av.

Herr talman! Personalen är givetvis den viktigaste resursen för försvaret. Sådant är förhållandet när man försvarar sig med knytnävarna — så förblir det hur de tekniska hjälpmedlen än utvecklas. All teknik måste skötas av människor. Tekniken skall förbättra människans insats och också skydda människorna. Samtidigt som vi arbetar för att förbättra tekniken, måste vi komma ihåg människorna — deras behov av utbildning, deras trivsel och deras utvecklingsmöjligheter. Vi måste försöka skapa förutsättningar som leder till att försvarets personal går till jobbet med glädje. De anställda skall kunna känna att de har ett betydelsefullt arbete, att deras ambition värderas och att deras kapacitet utnyttjas i så stor utsträckning som möjligt. På många personalområden har det militära försvaret varit föregångare. Detta gäller t.ex. i fråga om pedagogiska hjälpmedel, personlig utrustning och — mat. Men militären har egentligen aldrig givits möjlighet att utnyttja personalen maximalt, efter vars och ens förutsättningar. Alltför mycket har reglerats till punkt och pricka av vad som stått i reglementena. Den moderne officeren har i regel en uppfostran och en allmän utbildning som gör att han/hon är beredd att ta initiativ och ansvar på ett sätt som den militära hierarkin inte är beredd på. Det är klart att militärer måste tränas i att lyda order, I svåra lägen finns inte utrymme för diskussioner. Det är dock nödvändigt att även försvaret försöker organisera verksamheten så att militärer på olika nivåer får större möjligheter att pröva egna idéer och ta eget ansvar. I utbildningssituationen måste officerarna få större möjligheter att lösa sin uppgift efter egna idéer — även om det inte stämmer med regelboken. Jag har vuxit upp på ett regemente. Ända sedan jag var liten pojke har jag observerat hur officerare ofta använder uttrycket ”jag” i stället för ”vi”. ”Jag skall marschera” betyder att hela kompaniet skall marschera. ”Jag skall gå i När jag nu ibland sitter och lyssnar till höga militärers tal om sitt revir hör — 1 juni 1988 jag någon säga ”Jag skall utreda”, ”Jag skall bygga”, ”Jag skall utbilda”. Bredvid honom sitter en hel stab av andra militärer som var och en har sitt ansvar för det som chefen vill ha gjort. Nog borde man kunna skapa en atmosfär bland militärer som gör det naturligt att säga ”vi”. Det här kan tyckas vara en bagatell, men uttryckssättet är en signal för attityden. En bra chef uttrycker sig så att det märks att han eller hon anser sig har nytta av sina medarbetare. Om man vill lyckas i det militära försvaret måste man göra karriär. Då hamnar man på en stab. Vi måste försöka skapa andra karriärvägar. En sjöofficer som vill vara till sjöss, en teknisk officer som vill hålla på med teknik eller en officer som vill vara i fält och utbilda värnpliktiga måste få större möjligheter till detta utan att omgivningen skall undra vad det är för fel på honom som inte vill klättra uppåt i chefshierarkin. Herr talman! En viktig del för förmågan att göra ett bra jobb som militär är den aktiva tjänstgöringsperiodens längd. Folkpartiet anser att det var fel att höja pensionsåldern för militär personal, vilket skedde 1971. Resultatet har bl.a. blivit att alltför många äldre officerare konkurrerar om för få chefsjobb. Folkpartiet har därför nu föreslagit att pensionsåldern för yrkesofficerare sänks till 55 år med möjlighet att avgå redan vid 50 års ålder. Då kan en officer stanna kvar med uppgifter som man inte klarar av när man blir äldre. Då behöver inte alla officerare känna att deras enda chans att vara kvar i tjänst är att göra skrivbordskarriär. Nu har försvarsutskottet hänvisat till att förhandlingar om ett nytt pensionsavtal pågår. Vi hoppas att detta skall resultera i en lägre pensionsålder för yrkesmilitärer. Vi har öppnat delar av det militära försvaret för kvinnor. Vi vet inte om det finns medicinska hinder för kvinnor att sköta vissa militära jobb. Folkpartiet har föreslagit att forskningen om medicinska hinder för kvinnor i försvaret skulle öka. Det har också varit meningen att så skulle bli fallet, men FOA har inte kommit i gång med den forskningen. Här måste något hända snart. Försvarsutskottet delar folkpartiets uppfattning i denna fråga. Norge och USA hart.ex. givit kvinnor möjlighet att utbilda sig även för militär flygtjänst. De svenska kvinnorna är säkert lika goda. Folkpartiet har några gånger föreslagit att man skall införa samlevnadsundervisning och undervisning i könsrollsfrågor i befälsutbildningen. Officerarna skall ju ta hand om så gott som alla unga män under en viktig tid av deras utveckling. Då har officerarnas egen attityd till samlevnadsfrågor och könsroller stor betydelse. Tyvärr får folkpartiet inget stöd i utskottet för detta förslag. Vi hör nu att försvarsviljan har ökat bland de unga. Ute på de militära förbanden möts yrkesmilitärerna av unga grabbar — och en och annan flicka — som önskar sig en god militär utbildning och väl utnyttjad tid. Det är viktigt att de värnpliktiga får chans att påverka sin utbildningssituation. Detta hör samman med hur den militära chefsrollen utvecklas. Där vi-känslan utvecklats blir satsningen god från alla som ryms i uttrycket ”vi”. 47 Prot. 1987/88:131 Detta vet de militärer som haft mod att utnyttja det fenomenet. Ingrid Ronne-Björkqvist och jag har i en motion föreslagit att räddningsverket skall få större möjlighet att avgöra hur pengar till skyddsrum skall användas. Hittills har en summa avsatts för nybyggnation och en annan för renovering. Om man får satsa på att renovera befintliga skyddsrum i stället för att bygga nya räcker pengarna till 10 gånger fler skyddsrumsplatser. Folkpartiet anser att räddningsverket och de många räddningscheferna ute i kommunerna skulle kunna avgöra hur pengarna bäst skall användas. Nu har försvarsutskottet fått uppgift om att det pågår översyn av detta, och då får vi ha tålamod och hoppas att det blir så som folkpartiet har föreslagit här. Herr talman! Jag har här aktualiserat några synpunkter som i huvudsak anknyter till folkpartiets förslag när det gäller personalfrågor inom försvaret. Försvarsutskottets skrivning är så välvillig att vi inte nu behöver agera hårdare än att på detta sätt föra våra synpunkter till protokollet. Därför yrkar jag bifall till hemställan i försvarsutskottets betänkande 1987/88:11.
Herr talman! Då jag lyssnade på Carl-Johan Wilson konstaterade jag att han verkligen har lärt sig använda uttrycket ”vi”. Han säger inte ”jag” och han yrkar inte för sitt partis räkning. Han ansluter sig till majoriteten i utskottet, och det tackar vi för. I försvarsutskottets betänkande 1987/88:11 behandlas givetvis även personalfrågorna. Jag tänker inte gå närmare in på dem. De har ju redan redovisats av Carl-Johan Wilson, och det skulle enbart bli en upprepning. Dessa frågor fick en relativt utförlig behandling i samband med 1987 års totalförsvarsbeslut. Det som då anfördes gäller fortfarande. Budgetpropositionen begränsar sig därför till att belysa den nu aktuella planeringens konsekvenser för de anställda, redovisa det långsiktiga behovet av anställda och beröra styrmetoderna beträffande personalvolymen samt slutligen redovisa åtgärder för att täcka pesonalbehoven. Försvarsministern anser dock att överbefälhavarens planeringsinriktning, innebärande bl.a. en ökning av antalet yrkesofficerare för att täcka nuvarande brist, tills vidare bör kunna godtas. Av försvarsministerns redogörelse framgår vidare att regeringen, för att stimulera rekryteringen till reservofficersutbildningen, har beslutat höja den premie som utbetalas efter genomförd reservofficersutbildning. Vidare har regeringen, uppger försvarsministern, uppdragit åt generaldirektör Alf Resare att se över det nuvarande reservofficerssystemet. Försvarsministern lämnar i propositionen också en redogörelse för pilotfrågan, varvid han inledningsvis erinrar om riksdagens tidigare behandling av denna fråga. Utskottet har bl.a. behandlat ett motionsyrkande från centerpartiet med nära anknytning till den här redovisningen. Utskottet kan nu liksom vid en tidigare behandling i anslutning till fjolårets försvarsbeslut i allt väsentligt ställa sig bakom de synpunkter rörande personalutvecklingen inom försvarsmakten som motionärerna framför. Vad som anförs överensstämmer i huvudsak med den inriktning av personalfrå gorna som gavs enligt gällande försvarsbeslut. Något uttalande av riksdagen anser utskottet därför inte behövas. Jag yrkar med anledning därav avslag på reservation nr 6. I reservation nr 7 tar moderaterna upp frågan om samordning av reservpensionen med ATP och uppräkning av reservpensionens engångsbelopp. Utskottet vill betona sin uppskattning av reservbefälets insatser för vårt försvar. Utskottet vill dock erinra om att det tidigare behandlat en motion, 1979/80:827, vari föreslogs en översyn av reglerna för denna samordning. Utskottet förordade då ingen utredning, och utskottet vill inte heller i föreliggande betänkande förorda ett uttalande av riksdagen. Utskottet räknar dock med att även om den samordning varom det här är fråga primärt skall avgöras efter förhandlingar, kan det likväl vara möjligt att också observera den i anslutning till den översyn av reservofficerssystemet som enligt redogörelsen i det föregående för närvarande pågår. Frågan om uppräkning av reservpensionens engångsbelopp kommer att behandlas i samband med den nämnda översynen. Jag yrkar med hänvisning till detta avslag på reservation nr 7. Jag övergår nu till att ta upp vissa frågor rörande värnpliktiga. Utskottet och kammaren har redan behandlat propositionsförslagen om de värnpliktigas kontantförmåner. I reservation nr 9 tas den värnpliktssociala utredningen upp. Utskottet anser i likhet med försvarsministern att man kan ta ställning till behovet av en värnpliktssocial utredning först när resultatet av det pågående utredningsarbetet föreligger. Därför yrkar jag avslag på centerns reservation nr 9. För att återgå till centern, så är en återkommande fråga att riksdagen skall uttala att den allmänna värnplikten är grundvalen för det militära försvaret. Jag kanske i det här läget inte skulle behöva nämna den frågan, i och med att Åke Gustavsson och Gunhild Bolander redan har berört den, men jag tycker i alla fall att det finns anledning att påminna om att utskottet i olika sammanhang har gjort uttalanden om betydelsen för vårt militära försvar av den allmänna värnplikten för män. Utskottet har vidare framhållit att det militära försvaret enligt totalförsvarspropositionen liksom hittills skall utvecklas på den allmänna värnpliktens grund. Utskottet lägger samma synpunkter på det här behandlade yrkandet, att riksdagen inte behöver göra något uttalande för att stadfästa den allmänna värnpliktens betydelse. Jag yrkar därför avslag på reservation nr 10. Olika motionsyrkanden har tagit upp trafiksäkerhetsskyddet och andra skyddsfrågor. Utskottet behandlade i anslutning till 1987 års försvarsbeslut motionsyrkanden som också de rörde trafiksäkerhetsfrågor inom försvarsmakten. Utskottet vidhåller vad det då anförde. Därutöver kan tilläggas att utskottet har inhämtat att chefen för armén planerar att initiera ett samarbete mellan armén, marinen och flygvapnet i syfte att göra en omfattande kartläggning av olyckorna inom försvarsmakten. Med hänvisning till det anförda yrkar jag avslag på reservation nr 11. Centern återkommer i ytterligare en reservation, nr 12, som tar upp de värnpliktigas försäkringsskydd. Försvarsutskottet har nyligen behandlat de värnpliktigas försäkringsskydd i ett yttrande till socialförsäkringsutskottet. Utskottet har inhämtat att arbetet med komplettering av de värnpliktigas försäkringsskydd har påbörjats inom regeringskansliet. Utskottet — som anser detta arbete angeläget — anser att det berörda yrkandet därmed i huvudsak är tillgodosett, och därför yrkar jag avslag på reservation nr 12. Riksdagen avslog under föregående riksmöte efter beredning av arbetsmarknadsutskottet ett motsvarande yrkande. Arbetsmarknadsutskottet anförde som motiv för sitt yrkande om avslag bl.a. att arbetslöshetsersättning till värnpliktstjänstgörande bör ses i samband med det utryckningsbidrag som utgår till värnpliktiga och som har precis samma syfte som kontantstödet vid arbetslöshet, nämligen att utgöra ett bidrag till uppehället. Med hänvisning till arbetsmarknadsutskottets ställningstagande föreslår utskottet att även det nu aktuella yrkandet i frågan avslås av riksdagen. Jag yrkar avslag på reservation nr 13. Herr talman! Med totalförsvaret avses alla de åtgärder som är nödvändiga för att förbereda landet inför yttre hot och för att ställa om samhället till krigsförhållanden. Totalförsvarets civila del, som jag tänker uppehålla mig vid — förutom befolkningsskyddet, som Olle Göransson berört — har viktiga uppgifter i alla skeden av en krisutveckling. Uppgifterna är mer beroende av arten och omfattningen av de störningar och skador som uppstår på samhället än av vilken typ av yttre omständigheter som har orsakat dessa. Möjligheten för den civila delen av totalförsvaret att fullgöra dessa uppgifter har stor betydelse för vår förmåga att avhålla från angrepp samt att motstå hot och ekonomiska påtryckningar. Vår försörjningsberedskap bidrar till den krigsavhållande förmågan genom att göra det troligt att vi kan motstå ekonomiska påtryckningar och upprätthålla vår försvarsförmåga även vid kraftiga störningar i utrikeshandeln. Vår förmåga i här nämnda avseenden grundas främst på det fredstida samhällets resurser, dess förmåga att möta störningar och dess förmåga till omställning. Grundprincipen är att ansvar för viss verksamhet i fred också innebär ett motsvarande ansvar i krig. Jag vill liksom försvarsministern i bilaga 6 i budgetpropositionen 1987/88, som vi nu behandlar, betona vikten av att det i fredstida planering och samhällsutveckling tas särskilda hänsyn till beredskapen för kriser och krig. Sådana åtgärder kan i sin tur vara betydelsefulla även för fredssamhället t.ex. vid olyckor och katastrofer av skilda slag — en samhällsplanering som sker i fred under beaktande av beredskapsplanering och särskilda beredskapsåtgärder. Den samordnande myndigheten på central nivå inom det civila totalförsvaret, överstyrelsen för civil beredskap , spelar en viktig roll vid utvecklingen av totalförsvarets civila del och dess samordning med det militära försvaret. I några motioner har till utskottet framförts synpunkter och yrkanden som berör olika aspekter på det moderna samhällets sårbarhet. Utskottet kan för sin del instämma i mycket av vad som anförs i dessa motioner om vikten av att olika sårbarhetsproblem i samhället — i olika delar av landet — beaktas när det gäller planering och samhällsutveckling samt i fråga om att ett väl utvecklat näringsliv och ett fungerande civilt totalförsvar är en förutsättning för möjligheterna till ett effektivt försvar. I totalförsvarsbeslutet 1987 behandlades frågan om samhällets ökade sårbarhet och konsekvenserna härav för totalförsvaret. Rapport i enlighet med regeringens uppdrag till ÖCB att i samråd med ÖB och berörda funktionsansvariga myndigheter redovisa åtgärder och förslag i syfte att förbättra försörjningsläget i Norrland, på Gotland och i storstadsområdena under kriser och i krig förväntas till hösten 1988. Därmed har jag någorlunda besvarat vad Ingvar Karlsson i Bengtsfors tidigare berört. Med hänvisning till den i försvarsbeslutet angivna inriktningen i fråga om sårbarhetsfrågornas hantering, och vad som i det föregående i övrigt anförts om pågående studier och aktuell planering, anser utskottet att riksdagen inte bör uttala sig i enlighet med motionsyrkanden. Jag yrkar därför avslag på reservation nr 15 av centern jämte reservation nr 16 av moderaterna. Utskottet har också haft att ta ställning till motioner som tar upp frågor rörande försörjningsberedskapen, där det bl.a. hemställs att riksdagen skall besluta att medge undantag från regeln om central upphandling för de militära myndigheterna. Utskottet anser inte att riksdagen har anledning att fatta något beslut på sätt som förordas i motionsyrkandet. Det torde vara till fyllest att konstatera att möjligheten finns för lokal upphandling inom vissa varuområden. Därför yrkar jag avslag på reservation nr 17. Utskottet har inte något att erinra mot de ekonomiska överväganden som föredragande statsrådet redovisar i budgetpropositionen i denna del. Utskottet påminner om vad utskottet anförde i betänkandet med anledning av totalförsvarspropositionen 1987 i fråga om det värdefulla i att det tillskapats en sammanhållen ekonomisk planeringsram för totalförsvarets civila del, inom vilken medelsförbrukningen kan förskjutas såväl mellan olika budgetår som mellan olika områden. Härigenom, liksom genom tillkomsten av ÖCB som samordnande myndighet, har tillhandahållits en värdefull möjlighet till planeringsmässig rationalitet och överblick över helheten. Årets budgetproposition redovisar för första gången ÖCB:s förslag till årlig fördelning av den ekonomiska fördelningsramen och regeringens ställningstagande härvidlag. Innan jag avslutar mitt anförande skulle jag också vilja framhålla att utskottet har velat visa en viljeinriktning när det gäller den anställda personalen jämte den frivilliga personalen. Då det gäller frivilliga försvarsorganisationer överstiger vårt förslag regeringens med 2 milj.kr. Utskottet anser att detta anslag bör föras upp med belopp som överbefälhavaren har föreslagit. Det behöver heller inte öka utgifterna för det militära försvaret för nästa budgetår. Också Civilförsvarsförbundet har fått ytterligare 1 milj.kr., som skall ställas till förbundets förfogande som stöd för dess viktiga uppgift att bygga Slutligen skall Gällöfsta kurscentrum, som har hand om utbildningen inom totalförsvaret, enligt utskottets förslag erhålla 300 000 kr.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

Herr talman! Med anledning ay Karlskronavarvets situation har jag i en motion tillsammans med Karl-Anders Petersson föreslagit vissa åtgärder som skulle bidra till att förbättra det kritiska sysselsättningsläget på varvet. Göthe Knutson och jag har dessutom föreslagit att ytterligare en ubåtsjaktstyrka skall uppsättas, vilket får till följd att ytterligare två kustkorvetter av s.k. Göteborgsklass kan beställas på varvet. För en mer långsiktig strategi vill vi också att överbefälhavaren och chefen för marinen får i uppdrag att redovisa marinens behov av nya fartyg fram till år 2000. De föreslagna åtgärderna skulle klara den allvarliga situationen för Karlskronavarvet till en bra bit in på 1990-talet. Utskottet har avfärdat samtliga motioner angående sysselsättningsläget på Karlskronavarvet med att helt nonchalant påpeka att motionärerna uppvisar en betydande uppfinningsrikedom. Jag vill poängtera att de förslag som jag står bakom har en saklig förankring genom de kontakter som jag och min medmotionär har haft med örlogsbaschefen i Karlskrona. Det är därför synnerligen märkligt att utskottet inte gör en saklig värdering av motionsförslagen. Utskottet åberopar att sysselsättningsläget på Karlskronavarvet kommer att förbättras genom förslaget om ytterligare en beställning av ett minröjningsfartyg. Olle Göransson har i sitt inledningsanförande också hänvisat till denna beställning, som förhoppningsvis kommer att beslutas i nästa vecka. Det är korrekt att sysselsättningen på den lägre nivå som varvet har efter den nyligen företagna uppsägningen av 250 personer kan upprätthållas till mitten av år 1990— inte 1990-talet utan år 1990! Härefter kommer återigen en allvarlig svacka på varvet. Den blir katastrofal om inte Ubåt 90 påbörjas vid årsskiftet 1990-1991. Efter den 1 januari 1991 finns nämligen ingenting i orderstocken på varvet. Herr talman! Det föreligger enligt min uppfattning en klar förändring i utskottsmajoritetens uppfattning om Karlskronavarvets framtid. Departementschefens defensiva uttalande i propositionen om att de nya örlogsfartyg som marinen behöver skall så långt det är möjligt produceras och utvecklas inom landet stärker sannerligen inte Karlskronavarvets framtid. Riksdagens tidigare uttalande om att staten har ett särskilt ansvar för en rimlig beläggning på Karlskronavarvet lyser numera med sin frånvaro. Karlskronavarvet utgör en viktig länk i vårt säkerhetspolitiska system. Det är därför anmärkningsvärt att utskottsmajoriteten uppenbarligen svävar på målet när det gäller denna uppfattning. ningsfartyg, kan inte tolkas på annat sätt än att regionalpolitiska skäl har varit — Prot. 1987/88:131 förhärskande. Genom denna överenskommelse har man också undvikit att — 1 juni 1988 före valet ta ställning till Karlskronavarvets framtid, eftersom den akuta sysselsättningskrisen har skjutits fram ytterligare ett antal månader — som jag nämnde fram till mitten av år 1990. Den mycket yrkeskunniga och kompetenta personalen på Karlskronavarvet måste få ett besked om varvets framtid. Det får inte längre fortsätta att vara så att staten inte ger klara besked. Jag vill därför slutligen ställa följande frågor till socialdemokraternas och folkpartiets företrädare: Är era partier på väg att avstå från en inhemsk produktion av ytfartyg för marinens räkning och beredda på att i framtiden lita på import? Om så inte är fallet, varför vill ni inte ställa er bakom det av moderaterna föreslagna uttalandet om att staten har ett ansvar för Karlskronavarvet? Och varför vill ni inte medverka till att riksdagen får en redovisning från överbefälhavaren och marinchefen om marinens behov av nya fartyg för tiden fram till år 2000. Med det sagda, herr talman, yrkar jag bifall till samtliga de moderata reservationerna i försvarsutskottets betänkande 11.
Herr talman! I en färsk rapport ger arbetarskyddsstyrelsen en skrämmande redovisning av samtliga olycksfall under värnpliktsutbildningen under åren 1983-1986. Varje år skadas mellan 2 200 och 2 850 värnpliktiga, och dödsfallen varierar mellan 15 och 21 per år. I motion Fö412 har jag föreslagit att de värnpliktiga skyddsassistenterna borde ges utbildning till och utses som skyddsombud. Detta skulle ge dem möjlighet att stoppa farliga moment under utbildning och övning. I sin avslagsmotivering hänvisar utskottet till tidigare betänkanden samt pekar på att arméchefen planerar att ta initiativ till en kartläggning av olyckorna. Han kunde ju börja med att läsa arbetarskyddsstyrelsens rapport. Samtidigt pekar Sveriges centrala värnpliktsråd på att man år efter år, förbandsbesök efter förbandsbesök, kommer i kontakt med killar som berättar om olyckor som inträffat eller som höll på att inträffa — och som kunde ha undvikits om man bara haft möjlighet att säga ifrån. Överbefälhavaren har i ett svar till värnpliktsrådet påpekat: ”Inom försvaret har alla rätt att avbryta ett arbete och kontakta närmaste chef om man tror att man själv eller någon annan kan skadas.” Förhoppningsvis kan detta uttalande leda till att vi slipper en mängd onödiga olyckor under de värnpliktigas så viktiga övningstillfällen. Herr talman! I motion Fö414 har jag pekat på behovet av utbildning i vakttjänst under värnpliktsutbildningen. Jag måste uttrycka min besvikelse över att utskottet valt att inte alls kommentera frågan, utan i stället hänvisar till FU88. Har inte utskottet några synpunkter på det faktum att det finns långt framskridna planer på att tumma på den allmänna värnplikten och i stället ubilda speciella bevakningsgrupper under endast tio veckor? Det är ju sådana tankegångar som ligger till grund för några av de ekonomiska beräkningarna för FU88. Centerpartiet säger sig vilja ha ett uttalande om den allmänna värnplikten 53 som grund för det militära försvaret — nu även med stöd från vpk, om jag förstod Oswald Söderqvist rätt. Men de här vaktstyrkorna då — tycker inte centerpartiet, och vpk, något om dem? Om det är en förbättrad bevakning vi vill ha — och så har jag läst förra årets försvarbeslut — låt oss då satsa på en utbildning för de värnpliktiga så att de kan klara dessa uppgifter, inte på ett B-lag som skall stå vid sidan om den allmänna värnplikten och sköta bevakningen. Herr talman! Så över till frågan om de värnpliktigas resor. Det gläder mig att utskottet så tydligt uttalar sig för att de ansvariga vid de lokala myndigheterna ”måste ta hänsyn till den värnpliktiges komfort vid resandet och erinrar om att utskottet i annat sammanhang har anslutit sig till principen att den värnpliktige skall kunna nå hemmet samma dag som tjänsten slutar”. Detta måste ses som en stor framgång för de värnpliktigas krav — situationen är i dag i flera fall den motsatta. Jag vill nog hävda att det många gånger är just de värnpliktiga som får ”betala” för besparingsivern. Mot denna bakgrund finner jag det underligt att utskottet inte med ett ord kommenterar den kritik som framkommit mot försvarsstabens reseavdelning. Utskottet säger att man fått information om verksamheten vid avdelningen — betyder det då att utskottet inte har något att erinra mot det sätt på vilket verksamheten sköts? Har inte utskottet tagit del av riksrevisionsverkets rapport angående revision av värnpliktsresor m.m.? Rapporten pekar på flera brister och felaktigheter, och t.o.m. överbefälhavaren har understrukit att dessa brister bör åtgärdas. Anser utskottet att det är riktigt att avtal sluts om korttidsförhyrning av bil, dvs. avtal som drabbar tredje man? Försvarets civilförvaltning har påpekat att detta inte är juridiskt bindande, men avtalet har trots detta förlängts ytterligare ett år. Jag skulle naturligtvis kunna ta fram flera exempel på tveksamheter, men jag nöjer mig med dessa. Utskottet hänvisar till att reseavdelningen har redovisat en kostnadsminskning på 50 milj.kr. för de värnpliktigas resor. Nu har jag ett flertal synpunkter på utskottets sätt att redovisa, och inte redovisa, sina inkomster och utgifter, men även om det vore riktigt är det ett faktum att kostnaderna för de anställdas resor samtidigt har stigit lika mycket, nämligen med 50 milj.kr. Utskottet säger också: ”Det kan antas att dets.k. lokala kostnadsansvaret i stor utsträckning har bidragit till denna kostnadsutveckling.” Om det nu är de lokala myndigheterna som är ansvariga för den hävdade kostnadsminskningen, varför skall då denna försöksverksamhet få fortsätta? Den har ju i realiteten försvårat för de lokala myndigheterna att fritt skapa möjligheter för kostnadsbesparingar genom de centrala och fleråriga avtal som de sluter. Nej, det enda rätta är att konstatera att försöket har havererat, att avbryta det och i stället låta försvarets civilförvaltning ta hand om reseverksamheten.

Herr talman! Jag tycker naturligtvis att Margareta Hemmingssons beskrivning är litet orättvis när det gäller olyckor och redovisningen från arbetarskyddsstyrelsen. Det initiativ som armén nu tar genom att göra en kartläggning visar väl att man tar fasta på dessa frågor. Det går inte att komma längre. När det gäller den del av Margareta Hemmingssöns motion där hon vill att skyddsassistenterna skall ges befogenheter som skyddsombud har utskottet hänvisat till att frågan har behandlats i riksdagen åtskilliga gånger. Utskottet har därför inte funnit skäl att nu ändra sitt ställningstagande. I övrigt delar vi naturligtvis oron över olyckshändelser och olyckstillbud, men i detta läge finns det inte någon möjlighet att komma längre, i varje fall inte i riksdagen. I fråga om utbildningen och bevakningen sker det nu en översyn. Det vet Margareta Hemmingsson, som satt med i VK 83. Där behandlades de värnpliktigas utbildning av olika slag, och där framkom synpunkter på om vissa anslag skulle finnas kvar i utbildningen och konkurrera med annat. Margareta Hemmingsson vet också att förslaget inte godtogs i sin helhet av försvarsmakten och att försvarskommittén förordade den översyn som nu pågår, dvs. försvarsmaktsutredningen 88. Det går inte att säga någonting i detta läge, utan vi måste avvakta de förslag som kommer. I övrigt har utskottet delgivits de synpunkter som VK 83 hade, och det kan finnas skäl att återkomma i dessa frågor.
Herr talman!

Den är enligt vår mening den viktigaste byggstenen i försvaret. Den har en ideologisk-demokratisk dimension men också en försvarsteknisk. Från centerpartiets sida känner vi en stark oro för en utveckling som skulle innebära stora variationer i utbildningstid och uppgifter. Det skulle begränsa flexibiliteten hos försvarsmakten i icke önskvärd grad.” Det är en ganska tydlig markering från centerpartiets sida av hur vi ser på den allmänna värnplikten framöver.

Herr talman! Jag vill först påpeka för Barbro Evermo Palmerlund att jag inte på något sätt ville vara kritisk till handläggningen när det gällde olyckorna. Jag ville understryka att det sker en mängd olyckor. Dessutom tycker jag att det är mycket positivt att överbefälhavaren nu har uttalat att det finns möjligheter att säga ifrån om någonting händer — det är det centrala i just den frågan. Sedan säger Barbro Evermo Palmerlund att det inte går att göra någonting vad gäller bevakningen i dag. Situationen kan självfallet bli den att vi måste avvakta vad som kommer att diskuteras i samband med FU 88i höst, men det är ändå oroväckande att en tio veckors utbildning är grundförutsättningen för de ekonomiska beräkningar som görs för denna verksamhet. Det är jag kritisk mot. Sedan var det intressant att höra Gunhild Bolanders uttalande, och det skall också bli intressant att se hur det följs upp i samband med att sådana förslag dyker upp. Avslutningsvis vill jag säga några ord till Olle Göransson beträffande reseverksamheten. Jag är inte så säker på att det verkligen har sparats 50 milj.kr. Hävdar man att det har sparats 50 miljoner på de värnpliktigas resor till följd av lokalt kostnadsansvar, är det ju inte reseavdelningens förtjänst. Då andra resor stiger i pris lika mycket, tycker man ju att de värnpliktiga får betala andras resor, och det var kanske inte meningen.

Herr talman! I det betänkande som nu behandlas återfinns två motioner från Bohuslän vilka avstyrkts på några rader. Det är centermotionen Fö408 och en moderatmotion Fö407. Båda innehåller hemställan om att man skall överföra, eller rättare sagt återuppta, underhållsverksamheten vid 2:a helikopterdivisionen på Säve. Den bedömningen som jag och många med mig gör efter besök på Säve och många samtal med de människor som arbetar där är att det är mycket märkligt att helikopterunderhåll inte längre skall kunna ske på Säve. Jag beklagar därför att utskottet inte är berett att ompröva beslutet att koncentrera allt helikopterunderhåll till Berga. Vi är på västkusten beroende av en väl fungerande helikopterdivision för försvaret och dessutom för den civila räddningstjänsten. helikoptrarna minskat betydligt, jämfört med när underhållet skedde på Säve, vilket i sig är ganska naturligt. Det finns på Säve fortfarande personal som är specialiserad på helikopterunderhåll. Personalen har en närmast unik kompetens. De praktiska förutsättningarna att utföra underhåll på Säve finns. Därför, herr talman, yrkar jag bifall till motionerna Fö407 och Fö408, yrkande 2 och 3. Motionen Fö408 är alltså en centermotion och inte en folkpartimotion, som felaktigt angivits på s. 48 i utskottsbetänkandet.

Herr talman! Jag vill ändå fråga Olle Göransson om det inte är riktigt att dröjsmålet när det gäller helikoptrar, som i dag är betydligt längre än tidigare, beror på svårigheterna att klara arbetet på Berga. När vi talar med de människor som arbetar på Säve får vi den informationen.

Herr talman! Jag har begärt ordet för att göra ett tillrättaläggande. När Åke Gustavsson tidigare var uppe och talade om repetitionsutbildningen sade han att 103 000 man hade blivit utbildade under budgetåret 1986/87. Det är klart att det är en mycket stor siffra. Men det var den planerade siffran och inte utfallet. Utfallet blev bara 51 800. På samma sätt var det budgetåret 1987/88.

Men neddragningarna både budgetåret 1986 88 har också drabbat marinen och flyget, så det är alltså inte bara inom armén som man minskat omfattningen av repetitionsutbildningen under de här åren. Jag vill hävda att de 100 milj.kr. som centerpartiet föreslår för repetitionsutbildning skulle bli ett ganska bra tillskott på det här området. 15 90 mer personer skulle kunna utbildas, och det är, enligt min mening, en mycket bra siffra.
Herr talman! Ingvar Karlsson i Bengtsfors har rätt i att jag angav de planerade siffrorna. Jag skall också erkänna att jag inte hade riktigt klart för mig att utfallet blev avsevärt lägre. Ingvar Karlssons påpekande är alltså riktigt. Poängen i mitt resonemang var emellertid att det trots allt är ett marginellt antal repetitionsutbildade som det blir fråga om, om man bifaller centerns reservation. Jag påpekade också att centern från början var inställd på ett avsevärt lägre antal personer än vad som slutligen kom att föreslås i reservationen. Från början hade man bara räknat med 60 milj.kr. utöver regeringens förslag. Sedan plussade centern på med ytterligare 40 milj.kr. Samma sak gäller statistiken i övrigt, som vi ju haft en del resonemang om. De siffror som jag nämnde beträffande materialanskaffning innefattar också forskning och utveckling. Det gjorde däremot inte Olle Aulins siffror, varför vi kom fram till olika slutsatser. Därmed tror jag att det har blivit en korrekt redogörelse även på den punkten.
Herr talman! Jag ville med mitt inlägg bara redovisa fakta beträffande repetitionsutbildade människor inom armén, marinen och flyget. Jag tycker att det är viktigt att den biten kommer till protokollet, så att det inte finns några felaktigheter där.

Herr talman! Jag begärde ordet med anledning av Karl-Gösta Svensons anförande. Jag vill gärna framhålla att jag tror att det mesta tjänar på att det görs en så realistisk beskrivning som möjligt av den situation som råder utanför det här huset. Karl-Gösta Svenson sade i sitt anförande att det efter 1990 inte fanns något i beläggningshänseende på Karlskronavarvet. Jag hoppas att det var en felsägning. Sanningen är att beläggningssituationen i dag på Karlskronavarvet är — efter neddragningen avseende 250 anställda — att varvet har i stort sett full sysselsättning fram till halva 1990. En stor del av denna sysselsättning gäller det som så att säga finns i botten i orderbeläggningen, nämligen reparation och underhåll av marina enheter. Vi har ett gemensamt ansvar att verka för att ytterligare marina enheter, som skall reparera§ och underhållas, blir placerade vid Karlskronavarvet. Vill man sedan säga att en katastrof är nära, så vet jag inte hur man Prot. 1987/88:131 realistiskt kan motivera den inställningen. Jag vill fråga Karl-Gösta Svenson: 1 juni 1988 Vilket företag har en så lång framförhållning när det gäller orderstocken? Själv har jag erfarenhet från 25 år på varv, så jag vet ungefär hur situationen brukar se ut. Vi hade varit glada om vi hade haft en så här lång framförhållning. Vi skall visserligen nästa vecka i riksdagen diskutera det redan omnämnda minröjningsfartyget, men jag vill säga att detta också är en viktig del av beläggningen på varvet. Varför har då detta fartyg föreslagits? Jo, helt enkelt därför att vi vill bevara kunnandet på Karlskronavarvet. Vi vill också värna om sysselsättningen på varvet, givetvis även av regionalpolitiska skäl. Vill man ytterligare se till framtiden och behålla kunnandet på varvet, så tycker jag det bör nämnas att beställningen av den s.k. testrigg, som riksdagen beslöt om redan i fjol i samband med försvarsbeslutet, också nu av regeringen har lagts ut på varvet för att man skall få behålla de personer som jobbar med den tekniska utvecklingen på varvet. Detta är verkligen också en satsning för framtiden. Karl-Gösta Svenson nämnde i sitt anförande att vi politiker skulle ha ansvaret för sysselsättningen på Karlskronavarvet. Jag vill bara för min del deklarera att företagsledningen och koncernledningen har det yttersta ansvaret för sysselsättningen på Karlskronavarvet. Däremot har vi politiker — framför allt i riksdagen och som försvarspolitiker — ett ansvar för att lägga ut de beställningar som det svenska försvaret behöver. Det ansvaret har vi tagit. Avslutningsvis vill jag säga att om man menar någonting med att vilja värna om sysselsättningen och behålla Karlskronavarvet, tror jag att man skall lägga fram sådana förslag att det blir realistiskt att få en majoritet i riksdagen för dem. Kustkorvetter och liknande som föreslås i moderata motioner ger ingen sysselsättning för de anställda i Karlskrona — och det har de för länge sedan genomskådat.

Herr talman! Självfallet finns det för Karlskronavarvets räkning i botten ett underhåll efter 1990. Jag har i mitt anförande hela tiden talat om nyproduktion. Men när jag lyssnar till Christer Skoog, finner jag att han bekräftar att det inte finns någonting mer efter mitten av 1990. Då är det en ordersvacka, och den kallar jag för katastrofal — med undantag för underhållsbiten. Och det finns inga förslag från socialdemokraternas sida om att öka underhållet, utan man avstyrker samtliga motioner i det avseendet. Christer Skoog deltar ju också i försvarsutskottets arbete. Sedan måste man ha ett mycket längre framförhållande än civila varv. Den erfarenhet som Christer Skoog har i detta avseende räcker inte. Här är det ju fråga om försvarsbeställningar, som det tar lång tid att besluta om och som är långsiktiga. När det gäller kustkorvetterna vill jag säga att marinen är i behov av ytterligare kustkorvetter. Genom att följa det förslag som vi moderater har lagt fram i riksdagen klarar vi, som jag nämnde nyss, sysselsättningen en bra bit in på 90-talet för Karlskronavarvets räkning. Prot. 1987/88:131 vet och statens ansvar, har det ju skett en märkbar förändring i utskottsmajo ritetens inställning i förhållande till det som man har sagt tidigare från riksdagens sida och som vi har varit helt eniga om. Jag konstaterar nu att Blekinges företrädare Christer Skoog också accepterar detta. Han betraktar inte den säkerhetspolitiska synpunkten som värdefull — att vi har ett varv och att vi även i framtiden skall vara oberoende i förhållande till utlandet och kunna producera våra egna fartyg. Det är uppenbarligen så, att majoriteten i utskottet har för avsikt att inte vara oberoende i framtiden — man kan kanske t.o.m. släppa Karlskronavarvet.
Herr talman! Jo, både jag och det parti jag tillhör ser mycket allvarligt på den här situationen vid Karlskronavarvet. Vi poängterar vikten av att ha ett inhemskt varv som kan producera de marina enheter vi behöver för att värna vårt territorium. Skillnaden mellan oss och moderaterna i det här sammanhanget är att vi lägger fram realistiska förslag som ger sysselsättning för Karlskronavarvet. För att man skall få igenom förslagen behövs det en majoritet i riksdagen, Karl-Gösta Svenson, och det har ni inte för era förslag. De är alltså inte realistiska i den meningen. De ger ju ingen sysselsättning på Karlskronavarvet, och de värnar inte heller om varvets framtid. När det gäller diskussionen om kustkorvetter osv. utgår jag ifrån — jag har åtminstone fått den informationen — att flottan behöver även minröjningsfartyg. Jag tror alltså inte att det tillskottet är ovälkommet. Framför allt är det viktigt att poängtera att varvet kan, om det behövs, dra ut på den här beställningen litet grand om nu de ansträngningar som företagsledningen gör fortlöpande också lyckas, nämligen att skaffa en och annan exportorder för att fylla den lilla lucka som finns kvar. Beträffande möjligheterna att bedöma verkligheten har vi från vårt håll i alla fall fortlöpande haft kontakter med de anställda och deras representanter på varvet — och även med företagsledningen. Den bedömning vi gör är alltså inte någonting som vi bara har hafsat till, utan den bygger på mångårig erfarenhet hos människor som jobbar i den här verksamheten. Och dem litar jag faktiskt på, Karl-Gösta Svenson!
Herr talman! Det var mycket fagert tal men ingen substans, ingenting som ger jobb för Karlskronavarvet efter mitten av 1990, Christer Skoog! Sedan har man redan dragit ut på tiden tillräckligt när det gäller det minröjningsfartyg som man nu skall producera. Jag har här ett schema över den produktion som man beräknar framöver, och där finns alltså ingenting efter den 1 juli 1990, om man inte får en tidigare beställning på Ubåt 90.
Herr talman! Jag glömde en sak i mitt förra inlägg. Karl-Gösta Svenson nämnde att motionerna om underhåll och reparationer blivit avslagna av riksdagen. Men om jag inte minns fel fanns det en mycket stark skrivning i det betänkande som riksdagen ställde sig bakom i fjol, nämligen att man skulle ta regionalpolitiska hänsyn och flytta över underhåll och reparationer till Karlskronavarvet. Även om några enstaka motioner blivit avslagna, är det i Prot. 1987/88:131 alla fall riksdagens mening att de militära och civila myndigheterna skall se — 1 juni 1988 till att lägga mer jobb hos Karlskronavarvet. Karl-Gösta Svenson sade att det inte finns någonting efter 1990 när det gäller nybeställningar på varvet. Nej, men om nu — vilket jag hoppas — företagsledningen strävanden lyckas och man kan få en och annan exportorder, så bättrar det på läget direkt. Vi skall också i framtiden diskutera hur framför allt flottan skall se ut. Men det trendbrott som skedde när det gällde ökning av anslaget i fjol innebar ju att marinen fick, om jag minns rätt, 2 miljarder utöver grundnivån. Hur man sedan inom marinen fördelar de pengarna bär marinen i någon mån själv ansvaret för.

Herr talman! Åke Gustavsson sade flera kloka saker om relationerna mellan militära myndigheter och politiker. Hur skall vi kunna stärka den politiska nivån — det gäller naturligtvis inte bara försvaret utan den offentliga sektorn över huvud taget: skola, sjukvård, ja, vad det än är — så att de beslut som fattas politiskt också får genomslag? Det är litet poänglöst med riksdagsval, riksdagsdebatter och riksdagsbeslut om myndigheterna sedan gör något annat än vad som har beslutats. Åke Gustavsson, Olle Göransson och jag satt med i en försvarsledningsutredning. Åke Gustavsson ville där stärka ÖB:s roll mer än jag ville — jag tyckte det fanns dåliga erfarenheter av det i Norge och Danmark — men jag har fått tänka om på den punkten. Vi hade redan året före försvarsbeslutet indikationer både från försvarsdepartementet och från försvarsstaben på att kostnaderna för driften är mycket högre, men försvarsgrenscheferna sade att de föreslagna anslagen räckte. Det var alltså de som tvingade ÖB att ge politikerna ett felaktigt underlag. På samma sätt var det när ÖB hade lovat oss ett underlag när det gällde fredsorganisationen. Han fick då inte detta av försvarsgrenschefen. Vi kan "inte ha en koncernchef, en ÖB, som gång efter gång säger: Jag är inte ansvarig för det här — mina underställda försvarsgrenschefer har givit mig felaktiga underlag. Vi måste alltså stärka ÖB:s roll.— Det är det första. Det andra är att vi också måste stärka försvarsdepartementets roll, så att man kan genomskåda vad myndigheterna håller på med. De skillnader som föreligger mellan de politiska partiernas ståndpunkter är små jämfört med de skillnader i siffrorna som myndigheterna ansvarar för. Därför är det ett gemensamt intresse för oss alla att försvarsdepartementet får större möjligheter. Det tredje är att vi måste stärka riksdagens eget organ på området, försvarsutskottet, och riksdagen själv. I betänkandet föreslås en utökning i förhållande till vad riksdagen själv beslöt efter förslag från 1970 års försvarsutredning inför 1972 års försvarsbeslut, enligt vilket riksdagen skulle ha insyn genom att försvarsoch utrikesutskotten fick information om försvarsplaneringen. Vi skall nu verkligen följa upp ett redan fattat beslut, 61 nämligen fjorårets försvarsbeslut i dess förverkligande. Det är konstitutionellt möjligt; i princip är det så att ett utskott blir en myndighet om det självt börjar ge order nedåt, men vi kan följa upp riksdagsbeslut, och det är nödvändigt. Det är orimligt att man på myndighetsnivå haft ett sådant informationsövertag att den politiska nivån så ofta som hänt blivit så att säga bortspelad. De former som försvarsutskottet har för detta är, tror jag, sådana att också andra utskott måste ha dem för att kunna se till att det som beslutas här i huset inte bara betraktas som ett diskussionsinlägg gentemot en myndighet utan faktiskt blir det som gäller. Vill man något annat skall man själv t.ex. bilda ett politiskt parti, men myndigheterna och riksdagen är inte att se som likställda parter som det gäller att kompromissa emellan, utan det är riksdagens beslut som skall gälla. Så är det inte på det här området, och det beror på att vi har för svag riksdag, för svagt departement och för svag ÖB. Det gör att man på de lägre nivåerna kucklar till det och ger oss konstiga underlag för besluten.
Herr talman! Jag delar de principiella uppfattningar som Hans Lindblad givit uttryck för. Jag vill bara därutöver citera vad försvarsministern säger på s. 27 i budgetpropositionen om just osäkerheten i underlaget och problemen: ”Sammanfattningsvis vill jag sålunda framhålla att det i försvarsbeslutspropositionen har anmälts att ett antal områden, där stora brister eller osäkerheter förelåg, allt i förhållande till det material som togs fram av försvarskommittén. Den beredningsprocess som ägde rum i regeringskansliet från det att kommittén lämnade sina förslag till den färdiga propositionen resulterade sålunda i att betydande förändringar och osäkerheter aviserades. Betydande delar av de brister som överbefälhavaren har anmält var redan beaktade i försvarsbeslutspropositionen och har därmed även behandlats av riksdagen. Försvarsbeslutets prioriteringar och mål ligger således fast, även om vissa delmål inte hinner realiseras fullt ut före år 1992.” Det illustrerar det problem som regeringskansliet har i det här sammanhanget. Hur vi har det i riksdagen vet vi också — det är inte heller bra från de här synpunkterna. Jag tror alltså att vi på alla nivåer har lärt oss av erfarenheterna av de tidigare försvarsbesluten. Den läxan är att det är viktigt att stärka ÖB:s roll i planeringssammanhangen, att regeringskansliet får större resurser i de här avseendena och att riksdagen — såsom utskottet redan varit inne på — arbetar mer aktivt just inför försvarsbesluten.